Fru talman! Karin Åström har frågat mig om jag anser att försäljningen av Vattenfall Power Consultant AB uppfyller de krav som god affärssed ställer på styrelsen för Vattenfall AB när det gäller att följa andemeningen i riksdagens beslut att inte sälja företag med statligt ägande samt på vilket sätt jag avser att säkerställa att Sverige, genom försäljningen av Vattenfall Power Consultant AB, inte tappar nödvändig kompetens i arbetet för energiomställning. Riksdagen tillkännagav den 16 mars i år för regeringen som sin mening vad näringsutskottet anfört om att Vattenfall AB ska förbli ett helägt statligt bolag. Jag kan inledningsvis konstatera att Vattenfall AB:s beslut att avyttra delar av Vattenfall Power Consultant AB inte påverkar statens ställning som ägare av Vattenfall AB. Som jag anförde i mitt svar på Karin Åströms skriftliga fråga ställd den 27 april i år anger Vattenfalls bolagsordning bland annat att föremålet för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig avkastning genom att, direkt eller genom dotter och intresseföretag, affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Inom ramen för detta mandat ska Vattenfalls styrelse besluta om bolagets strategiska inriktning rörande till exempel investeringar, förvärv, avyttringar och organisation. Styrelsen ska samordna sin syn med företrädare för ägaren i frågor av för bolaget avgörande betydelse. Till sådana frågor hör främst större strategiska förändringar i Vattenfall AB:s eller koncernens verksamhet, större förvärv, fusioner eller avyttringar, liksom beslut som innebär att Vattenfall AB:s eller koncernens riskprofil eller balansräkning förändras på ett avsevärt sätt. Vattenfall AB:s försäljning av delar av Vattenfall Power Consultant AB är en följd av företagets nya strategiska inriktning, som bland annat innebär fokus på kärnverksamheten och de svenska, tyska och holländska marknaderna. Försäljningen medför inte någon större strategisk förändring eller förändrad riskprofil för Vattenfall AB. Mot denna bakgrund bedömde jag i mitt svar på Karin Åströms skriftliga fråga att försäljningen av delar av Vattenfall Power Consultant AB är ett ansvar för Vattenfall AB:s styrelse och ledning och att försäljningen inte står i strid med riksdagens tillkännagivande den 16 mars. Min bedömning har inte förändrats. Vad gäller Karin Åströms andra fråga i interpellationen är marknaden för tekniska konsulttjänster inom energiområdet konkurrensutsatt med Vattenfall Power Consultant AB som en av flera aktörer. Det framstår som sannolikt att det även framöver kommer att finnas ett utbud av tekniska konsulttjänster att tillgå. Mot denna bakgrund bedömer jag det inte som nödvändigt att ta initiativ till några särskilda åtgärder.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på interpellationen. Jag ställde tidigare en skriftlig fråga i samma ärende och konstaterar att svaret på den skriftliga frågan och interpellationen är ungefär detsamma. Statsrådet verkar inte ta något större ansvar utan hänvisar hela tiden till styrelsens beslutsbefogenheter. Det får mig att undra om statsrådet delvis har abdikerat från de statliga bolagens förehavanden. Det är känt att regeringen vill sälja ut alla statliga bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad, och det har gällt sedan 2006. Det innebär att flertalet statliga bolag ska säljas ut eftersom de verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vi vet sedan tidigare att statsrådet är angelägen om att delprivatisera Vattenfall. Lyckligtvis slog en majoritet i riksdagen den 16 mars i år fast att Vattenfall ska vara kvar i statlig ägo. Vattenfall är fortfarande helägt av staten, trots utförsäljningen av dotterbolaget Vattenfall Power Consultant som håller på att genomföras och ska vara klar i slutet av juni. Det är ett bolag med 360 anställda som finns på olika platser i Sverige. Här finns personal som till stora delar besitter särskilda specialistkompetenser inom det förnybara energiområdet: vindkraft, vågkraft, solenergi - och vattenkraft som vi haft länge i Sverige. Vattenfall skriver att denna typ av specialistkompetenser inte längre är kärnverksamhet för bolaget. Hur stämmer det överens med det regleringsbrev som regeringen gett till Vattenfall? Statsrådet skriver i svaret att Vattenfall ska bedriva energiverksamhet och att bolaget ska vara ledande i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Hur passar denna strategi in i regeringens vilja att satsa på förnybar energi som Andreas Carlgren och alldeles nyss Maud Olofsson stått och talat sig varma för i talarstolen? Nu gör Vattenfall sig av med all den kvalificerade och framgångsrika specialistkompetens vi har på området. Man kan säga att Vattenfall slänger bort nyckeln till framtiden. Jag skulle vilja ha ytterligare kommentarer av statsrådet om detta. Alla svenskar har starkare eller svagare relation till Vattenfall. Man brukar säga att Vattenfall är folkets bolag. Givetvis blir det då oroligt när besked kommer om denna typ av utförsäljning. Många ställer sig frågan om detta är en smygutförsäljning av Vattenfall genom att man successivt säljer av dotterbolag. Man har också omstrukturerat i bolaget genom att bland annat spalta upp Vattenfalls vattenkraftsanläggningar i en mängd små aktiebolag. Det är två olika saker att omstrukturera ett bolag och att sälja ut, men detta väcker ändå funderingar och tankar. Ingår detta i en längre planering för att genomföra en privatisering av Vattenfall?
Fru talman! Jag tackar Karin Åström för interpellationen. Vattenfall är det största bolaget i statens företagsportfölj, och därför läggs extra mycket resurser ned på det. Och precis som interpellanten säger har alla svenskar en relation till Vattenfall. Låt mig ta upp några övergripande saker. I valmanifestet har regeringen tydligt uttryckt sina privatiseringsplaner. De företag som är berörda är Telia, Nordea och SBAB. Man har också sagt att man ska överväga breddning av ägandet i Vattenfall. Det är enbart dessa bolag och inga andra som är intressanta för regeringen under denna mandatperiod. Vad gäller Vattenfall Power Consultant AB får man gå till aktiebolagslagen för att reda ut om detta är en fråga som ska upp på ägarens bord eller inte. I aktiebolagslagen står det att större strategiska förändringar i bolaget ska diskuteras med ägaren. Det är min bestämda uppfattning att detta inte på något sätt kan hävdas vara en större strategisk förändring i Vattenfall. Det är möjligt att jag och interpellanten har olika uppfattning, men min uppfattning delas av bolagets ledning och styrelse. Alltså är det bolagets egen fråga. Ett stort arbete ägde rum inom Näringsdepartementet 2008-2009 som mynnade ut i en ny bolagsordning. Där står, som interpellanten mycket riktigt säger, att man ska driva ett arbete som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion. Detta arbete och denna inriktning kvarstår givetvis. För att få lite ordning på styrningen av detta bolag och andra är det viktigt att man är tydlig i rollerna. Bolaget har en bolagsstämma, och då är det lämpligt att ägaren uttalar de uttryckliga förändringarna och fastslår direktiven. Vattenfall fick ett nytt direktiv under 2010. Ägaren, det vill säga staten, utser styrelseordförande och styrelseledamöter i bolaget. Dessa utser sedan bolagets vd, som i sin tur utser en ledningsgrupp att jobba med. Det är viktigt att hålla strikt på denna ordning. Det gäller speciellt i statliga bolag, och kanske ännu mer i de större statliga bolagen så att man inte blir misstänkliggjord för politisk styrning och annat otillbörligt. Det som har skett i detta fall är helt i linje med aktiebolagslagen och också helt i linje med riksdagens beslut.
Fru talman! Som bekant pågår affärsuppgörelsen med att flytta över Vattenfalls specialister till finska Pöyry som har köpt upp bolaget. Jag har förstått av kamrater i Finland att man är oerhört glad över att denna specialistkompetens kommer över till dem. Man beräknar att detta ska vara klart i slutet av juni. Vid den här typen av utförsäljningar går som sagt en del av specialisterna över till det nya bolaget. Många försvinner dock och väljer annat i livet. Jag har förstått att det håller på att ske här, och det är ett enormt resursslöseri. Vattenfall och Sverige kommer att förlora unik specialistkompetens. Utförsäljningen är därför djupt olycklig. Sveriges framgångsfaktor är att konkurrera med hög kompetens på olika områden. Det är där vi är starka och har haft framgångar. Vi har byggt det Välfärdssverige vi har i dag på att konkurrera med vår kompetens. Finland verkar vara ett framgångsrikt land och ett coming land på flera sätt. År 2008 sålde svenska regeringen Vin & Sprit AB till franska Pernod Ricard. Och vad gjorde finska staten? Jag har förstått att det inte gick så bra för Pernod med Vin & Sprit och det svenska Absolut Vodka. Finska staten köpte då upp det svenska märket Absolut Vodka, så nu har finnarna också denna del av Sverige plus specialistkompetensen. Jag återkommer till den oro som många - kanske framför allt ute i landet - upplever för att de tror att man på detta sätt är på väg att underminera Vattenfall för att successivt kunna genomföra en privatisering. Denna oro blir lite starkare också för mig eftersom jag förstår att statsrådet sneglar ännu mer på Finland i jakt på en ny förvaltningsmodell för bolag med statligt ägande. Jag har förstått att statsrådet är intresserad av det finska bolaget Solidium, där man har en helt ny bolagsstyrning av statliga bolag. Det är ett holdingbolag i vilket man införlivar de statliga bolagen. Det är ett aktiebolag, och statsrådet talar väl om aktiebolags funktion. Medborgare har ingen som helst insyn eller möjlighet att ta del av det statliga bolagets handlingar. Solidium har ett obegränsat mandat där statliga bolag kan säljas ut över en natt utan att ägaren, staten, behöver godkänna det. Min fundering är: Ingår också detta som ett led i statsrådets och regeringens planering att kunna snabba upp utförsäljningen av Vattenfall? Det vore intressant om statsrådet kunde kommentera denna del, om än den kanske inte finns som fråga i interpellationen.
Fru talman! För två år sedan ven finansiella stormar över Europa. De länder som hade hög statsskuld råkade mest illa ut. Det beslut som regeringen har fattat, nämligen att intäkter från försäljning av statliga företag ska användas till att amortera på statsskulden, tycker jag är en vattendelare eller åtminstone ett klokt beslut som jag tror att huvuddelen av kammaren ställer sig bakom. Jag tycker att det är bra att vi har en lägre statsskuld jämfört med att vi har ett alkoholproducerande företag i Sverige och därtill en högre statsskuld. Jag ser hellre att vi har en betydligt lägre statsskuld och står betydligt bättre rustade när vi får en ny finansiell kris, som vi får förr eller senare, än att vi håller på med alkoholproducerande verksamhet. Men där kan vi tycka olika. Vattenfall Power Consultant är ett konsultbolag som jobbar på en väl konkurrensutsatt marknad. Det har, namnet till trots, inte bara arbetat för Vattenfall utan för många andra bolag inom energisektorn och andra sektorer. Vattenfall köper tjänster från detta bolag och från en mängd andra bolag som har liknande kompetens. Vattenfalls bedömning är att detta bolag kommer att utvecklas bättre utanför Vattenfall och att man därigenom får bättre tjänster till bättre priser genom att göra denna affär. Svårare än så är det inte. Det är ett bolagsbeslut som, som sagt, inte har varit uppe till diskussion med ägaren. Vad gäller finska Solidium tycker jag att statligt ägande i Sverige hanteras på ett sätt som inte riktigt är i linje med svensk myndighetstradition. När vi har statlig verksamhet av något slag brukar det vara myndigheter som är självständiga som löser uppgifterna. Här är det i någon mening en anomali, det vill säga att ett stort pensum bedrivs av ungefär ett sextiotal statliga bolag som rapporterar direkt in i Regeringskansliet. Detta är säkert bra av många skäl. Jag tror också att det kan vara dåligt av andra skäl. Därför tycker jag att det finns en poäng i att reda ut frågan. Ska det vara så att man ska rapportera direkt in i kansliet, eller ska man hitta någon typ av annan organisationsform för detta? Den utredning som nu sitter och ska arbeta har inte på något sätt fått instruktion att kopiera Solidium. Vi ska titta på ett förutsättningslöst arbete. Om det är bra som det är ska vi inte göra någonting. Finns det andra saker man kan göra? Granskning och insyn är naturligtvis honnörsord i verksamheten. Om man skulle använda dessa bolag i en annan typ av förvaltningsmodell ska den granskning och kontroll som riksdagen i dag gör bibehållas och eventuellt ökas, om man tycker att det är rimligt. Det är en fråga som har helt annan bäring än vilken organisationsform man har.
Fru talman! Vi har olika uppfattning när det gäller att amortera av på statsskulden, det vill säga att man säljer av statliga bolag, tar pengarna och amorterar av på statsskulden. Vi har haft ganska stora debatter om det i denna kammare, men då var inte statsrådet med. Vi har helt olika uppfattningar om detta. Det finns mängder av specialister på området som också hävdar att detta att betala av på statsskulden inte alls får funktionen att det på något sätt rustar oss för en eventuell framtida kris. I stället handlar det om att satsa resurser på jobb, jobbutveckling och denna del. Det är en annan diskussion som vi kan föra, men vi har helt klart olika uppfattningar. Vi har ett skakat Vattenfall som lovar att bli grönare - hör och häpna! Det kunde vi läsa i medierna den 20 maj. Det var den nya nominerade ordföranden för Vattenfall Lars G. Nordström som uttalade att Vattenfall ska vara ledande i den gröna omställningen. Det är han som nu ska väljas på den extra bolagsstämma som hålls på tisdag. Det är ett skakat Vattenfall som ska ha sin extra bolagsstämma. Det är extra skakigt med alla turer som vi ser bland annat i spåren av kärnkraftsolyckan i Japan och Tysklands besked om att avveckla kärnkraften. Det är extra skakigt eftersom man i dag inte vet vad man exempelvis ska göra med brunkolen i Tyskland. Det är extra sorgligt att man gör sig av med specialistkompetens på det sätt man gör, tycker jag. Jag förstår att Vattenfall och statsrådet vill prata om vilken som är den bästa och mest lyckade affären, men specialistkompetensen försvinner. Vi vill fasa ut kärnkraften i den takt som samhället och framför allt industrin tillåter och ersätta den med förnybar energi. För oss är Vattenfall det statliga verktyget för att göra den nödvändiga energiomställningen. Det som händer just nu inom Vattenfall är därför oerhört olyckligt.
Fru talman! Vi har säkert olika uppfattningar om statsskuldens storlek, och vi har säkert olika uppfattningar om huruvida staten ska ägna sina krafter åt att hålla på med alkoholproducerande verksamhet eller inte. Jag tycker inte det, men interpellanten har tydligen en annan uppfattning. Vattenfall har hamnat i ett olyckligt beroende av kolbrytning på grund av beslut som har fattats under den socialdemokratiska regeringen under ett antal år. Från och med den 3 juni 2010 har Vattenfall ett nytt direktiv där det står att bolaget ska vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion. Förut var direktivet att Vattenfall skulle vara det ledande bolaget i Sverige. Nu har man ändrat detta, och Vattenfall ska vara ett av de ledande bolagen i världen. Sverigerestriktionen är borta. Detta har man raljerat med på sina håll, och man har sagt att det är en uppmjukning av direktiven. Jag kan bara säga: Fråga Zlatan Ibrahimovic vilket som är värst - att vara bäst i Sverige eller en av de bästa i världen! Jag skulle tro att han tycker att det är bra mycket svårare att vara en av de bästa i världen. Vi har uppenbarligen olika uppfattningar om hur Vattenfall Power Consultant AB ska utvecklas. Interpellanten tycker att det ska vara inom Vattenfall. Jag kan bara säga att jag tror att bolagen har gjort en rimlig bedömning; det är bättre att ha detta utanför Vattenfall. Det utvecklar sig bättre, och Vattenfall kan i så fall tillägna sig tjänster som det annars inte skulle kunna göra. Med detta sagt vill jag önska interpellanten en glad sommar!